Herr talman -- och kulturministern! Det mest intressanta är inte hur många minuter regeringen diskuterar kulturen på sina sammanträden, utan det är naturligtvis hur regeringen handlar. Det tycker jag också. Men jag tycker inte att regeringen har visat så särskilt mycket handlingskraft just i kulturfrågor, och det kan kanske bero på att kulturfrågorna inte diskuteras på regeringssammanträdena. Jag vet inte. Vad beträffar recensionerna av kulturbudgeten vill jag påstå att kulturministern har helt fel. Det var inte kulturskaparna som jublade efter kulturbudgetens offentliggörande, utan det var några journalister som tyckte att de borde göra det. Kulturskaparna har tvärtom varit upprörda och bekymrade på grund av en rad punkter i budgeten, exempelvis de bildkonstnärer som i framtiden inte kommer att kunna få några uppdrag för förskönande av bostadsområden. De fria kulturarbetarna, vars verksamhetsområde begränsas, är också bekymrade, likaså bibliotekarier i skolor och ute på landet som sysslar med att försöka sprida litteratur till människor. De såg inte någon ljusning i och med kulturpropositionen. Väldigt mycket av det som kulturministern sade nu kan jag skriva under på. Jag bara saknar ett perspektiv, och det är just detta att kulturen aldrig kan reduceras till att bli enbart någonting som vi vanliga människor kan konsumera. Jag skall försöka att ytterligare en gång precisera vad jag menar. Jag försökte förklara det för Jan-Erik Wikström, men jag kanske aldrig lyckas övertyga en folkpartist om vad det jag har att säga går ut på. Jag skall i alla fall göra ett försök. Varför har bildkonstnärer i det här landet så oerhört svårt att försörja sig? Jo, naturligtvis därför att så få människor vill köpa deras verk. Kanske måste det startas kommunala bildskolor, eller vad vi skall kalla det, för att människor tidigt i livet skall vänja sig vid att betrakta den konstnärliga bilden som viktig, som attraktiv och åtråvärd. Kanske är det där man måste starta för att slippa omvägen att via statliga stipendier hålla ett fåtal bildkonstnärer under armarna, så att de kan leva ovanför svältnivån. Kanske kan man ändra på dagens situation genom att verka för att skapa ett behov av kultur, i det här fallet bildkonst. Det perspektivet saknar jag nästan alltid i borgerlig kulturpolitik och också i folkpartistisk kulturpolitik.
Herr talman! Skapandets villkor är ett mycket viktigt inslag inte bara i liberal kulturpolitik utan i hela synen på människan. Skapande människor får extra kraft att klara påfrestningar men också att över huvud taget leva vidare på ett gott sätt. Min enda kommentar i övrigt till det senaste inlägget är att jag tror att Elisabeth Persson gick miste om ett inslag i TV där man bl.a. kunde få se Elisabeth Söderström sjunga lovsånger över regeringens kulturpolitik. Jag tror att det är första gången i historien som det har hänt. Att kalla Elisabeth Söderström för journalist och inte kulturskapare tycker jag nog går utöver det vanliga.
Herr talman! Att Elisabeth Söderström är entusiastisk kanske kan bero på att ett av hennes viktigaste verksamhetsfält är Operan, som tillhör de institutioner som har fått en kraftig och välbehövlig förstärkning i kulturpropositionen. Så att Elisabeth Söderström inte är missnöjd har jag stor förståelse för. Jag tycker att det skulle vara märkligt om hon var det. Alla andra kulturskapare och konstnärer vars arbetsfält inte är Dramaten eller Operan eller någon av de andra stora institutionerna kommer att få fortsätta sitt konstnärliga liv under mycket osäkra former. Det är alla dessa jag tänker på och ömmar för. Birgit Friggebo talar, tycker jag, väldigt trevligt och bra och framsynt om kulturens betydelse, men jag frågade också i mitt huvudanförande: Är inte kulturministern orolig för att det är så få människor som får vara med om det här spännande, att roas och oroas, att växa och att skapa?

Delar kulturministern min oro för att kulturen blir ett privilegium för ett fåtal?
Herr talman! Jag är inte den som i första hand går omkring och oroar mig, för då får man inte särskilt mycket gjort, utan vad man måste göra är att ge människor en önskan om att få uppleva kulturen, uppleva vad bildning innebär. Då skall man inte säga åt folk: En ann' är så god som en ann', så gå på det här och titta bara! Det är en utmaning för människor att ta till sig kultur av olika slag. Det är ibland ett arbete att kunna förstå och ta till sig, se sammanhang och få estetiska upplevelser. Då kan man inte bara släta ut och säga: Gå och titta, det här är för kollektivet! Detta är djupt individuella upplevelser, och då måste man tala om detta, om skapandet och individen och förhållandet där emellan och också om upplevelsen av olika kulturyttringar och om bildningens betydelse.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till Birgit Friggebos välskrivna anförande vill jag gärna kommentera några punkter i det. Fru Friggebo säger -- och jag utgår ifrån att hon talar på regeringens vägnar -- att det nu inte är aktuellt att avskaffa de riktade bidragen. Jag tolkar det så att den stridsfrågan därmed kan vara avklarad, och jag tror att många drar en suck av lättnad över att regeringen inte längre överväger att avskaffa dessa bidrag. Sedan säger Birgit Friggebo att kultur har ett värde i sig och inte är något som man använder som ett dragspel i budgetmanglingar. Det gläder mig om kulturministern har den synen, därför att då förstår jag att vi kan se fram emot att det blir ytterligare påslag på kulturens område, eftersom kulturministern i nästa mening säger att det är viktigt att satsa på kultur i ekonomiskt kärva tider. Det är en ekonomiskt mycket kärv tid nu. Jag vill inte gå in på diskussionen om vad det beror på, utan den debatten får föras av ledamöterna i finansutskottet och skatteutskottet. Det är då rimligt att utgå ifrån att det kommer att bli ganska hyggliga påslag i kompletteringspropositionen, och det vore mycket intressant för kammaren att få höra vilka stora satsningar som regeringen avser att göra på kulturens område, eftersom det är viktigt att satsa på kultur i ekonomiskt kärva tider. Jag ställde en enda fråga till Birgit Friggebo. Jag får väl respektera att hon efter sitt monumentala anförande inte ansåg att en sådan fråga som fortsatt projektering av ett nytt modernt museum hörde hemma i det sammanhanget. Jag vill dock nu upprepa min fråga och hoppas på ett någorlunda konkret svar: När kommer regeringen att offentliggöra ett uppdrag för fortsatt projektering av ett nytt modernt museum?
Herr talman! I dag diskuterar vi delar av den budget som skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1992 t.o.m. den 30 juni 1993. Åke Gustavsson vill föra en diskussion om vad som skall hända om ytterligare något år. Självfallet är det min förhoppning att vi skall kunna stoppa igen ytterligare några av de hål som fanns när vi tillträdde, men det ligger inget löfte i det. Man kan inte bara överlåta en ekonomisk diskussion och en sanering av svensk ekonomi till finansutskottet, eftersom detta hänger ihop. Om vi inte får stöd i riksdagen för de många förslag som innebär omprioriteringar, besparingar och förändringar i många stödsystem för att sanera svensk ekonomi, blir utrymmet för att göra stora satsningar också inom kulturen mindre. Jag ber om ursäkt för att jag inte svarade på frågan om Moderna museet. Det berodde på att taletiden var ute när jag skulle börja göra det. Jag hyser liksom Åke Gustavsson ett varmt intresse för att vi skall kunna få ett nytt modernt museum. Men Åke Gustavsson beskrev också med vilken handlingskraft den socialdemokratiska regeringen hade gått till väga. Det är litet lustigt att denna handlingskraft inte räckte till -- eller kanske var det en lapsus -- för att också lösa finansieringsfrågan. Man gav ett uppdrag till en grupp att komma med ett förslag om en arkitekttävling och till hur finansieringsfrågan skulle lösas. Denna grupp har inte lagt fram något förslag, och vi hittade inte heller några förslag i den gamla socialdemokratiska regeringens byrålådor. Låt mig bara säga att jag är djupt engagerad i denna fråga och skall göra vad jag kan för att den skall få en lyckosam lösning.
Herr talman! Kulturministern tror att jag för en diskussion om vad som skall hända flera år framöver och begär besked av regeringen om det. Jag ställde en fråga om kompletteringspropositionen, som skall läggas fram inom loppet av någon vecka. Jag får väl acceptera att kulturministern sitter i svåra förhandlingar och med kraft mot finansministern hävdar att kulturen minsann inte får användas som dragspel i budgetförhandlingarna. Jag antar att det är precis det som nu händer. Det är rörande och glädjande att kulturministern hyser varmt intresse för att man nu skall få projekteringstillstånd för Moderna museet. Men det handlar här inte om något på flera års sikt. Jag skröt för övrigt inte om någon handlingskraft från Socialdemokraternas sida. Det är bara att konstatera att tidtabellen ser ut som den gör. Vad det handlar om enligt nu gällande tidtabell är att byggnadsstyrelsen inom loppet av en månad skall ha ett uppdrag om fortsatt projektering. Sker inte det, kommer allting att skjutas framåt. Hade jag varit i kulturministerns ställning -- jag skall inte ge något råd utan bara tala om hur jag skulle ha gjort -- skulle jag ha försökt att pressa på allt vad jag hade kunnat, också av arbetsmarknadsskäl, för att tidigarelägga detta så mycket som möjligt. Vi får nu mindre än en månad innan svaret skall lämnas ett svävande besked, där kulturministern säger att hon hyser ett varmt intresse för frågan. Jag tror att kammarens ledamöter skulle uppskatta om kulturministern talade om huruvida det blir ja eller nej i maj månad till Moderna museets projektering.

Herr talman! Vi är självfallet eniga om kulturens betydelse för oss alla. När det gäller medel för att nå de kulturella målen kan vi väl ibland prioritera olika. Omprioriteringar och förnyelse är det inget fel i, men det är inte liktydigt med nedskärningar. Jag återkommer till frågan om vår biblioteksverksamhet. I dag funderar biblioteksbesökarna, låntagarna, författarna och bibliotekspersonalen över hur framtiden för biblioteken ser ut. Jag hade varit tacksam om jag hade fått svar på den fråga som jag ställde: Avser kulturministern att vidta några åtgärder för att förhindra nedskärningen av biblioteksverksamheten?
Herr talman! Det är litet genant att i riksdagen behöva tala om för Ingegerd Sahlström att det är kommunerna som har ansvaret för biblioteken. Vad vi riksdagsledamöter kan göra är att som medlemmar i våra olika partier internt diskutera dessa frågor, så att man inom partierna kan ena sig om vilken politik som skall föras. Jag kan för vår del säga att det exempelvis i Folkpartiet liberalernas partiprogram är inskrivet att man bör få låna böcker avgiftsfritt på biblioteken. Jag är beredd att delta i opinionsbildningen och har också deltagit i en upplysningskampanj om den roll som biblioteken spelar och vilken betydelse de har. Jag förväntar mig att man i andra partier som har samma uppfattning gör detsamma. Dessutom har jag noterat den djupa förankring som finns för biblioteken bland dem som lånar böcker. I Hägersten, där jag har bott, bildades för snart tio år sedan en liten grupp, som kallade sig Bibliotekets Vänner, för att rädda det lilla bibliotek som fanns där, och man har under alla dessa tio år lyckats med detta. Det är klart att kommunpolitikerna behöver hjälp från medborgarna när det gäller att prioritera vad man skall göra, men då är det också viktigt att medborgarna deltar i denna prioriteringsdiskussion och inte bara skriker nej. Man bör seriöst se på de ekonomiska problem som kommunerna har i dag och som beror på att man under hela 80-talet i stort sett vägrade att ta itu med förnyelsen och effektiviseringen ute i kommunerna. Det är socialdemokrater och vänstermajoriteter som har hanterat politiken på det sättet.

Herr talman! Jag tycker att det är allas vår plikt att ställa upp för biblioteken. Jag är väl medveten om kommunernas ansvar för biblioteksverksamheten, men jag tycker också att vi här i riksdagen har ett nationellt ansvar för de kulturcentra som biblioteken är. De ger oss möjligheter till demokrati och till informations och yttrandefrihet. Jag noterade att kulturministern för ett tag sedan skickade ut ett pressmeddelande med ett uttalande om biblioteken. Där anfördes mycket som är positivt. På de sista raderna framhölls att kulturen och inte minst biblioteken är viktiga i ett demokratiskt samhälle. Det tycker jag är mycket bra. Men sedan fortsatte kulturministern på följande sätt: och nedskärningar måste göras med stor försiktighet. Jag tycker att det uttalandet är djupt olyckligt och kan ge felaktiga signaler. Det kan vara något att vara generad över.
Herr talman! Jag vill ställa en motfråga. Jag har noterat att utskottets majoritet anser att principen om avgiftsfrihet bör gälla. Socialdemokraterna reserverar sig och gör ett slags tillkännagivande till stöd för denna princip, där man framhåller att man vill göra det möjligt för regeringen att utan dröjsmål agera om t.ex. principen ånyo sätts i fråga. Vad är det för agerande som Ingegerd Sahlström, som har skrivit under reservationen, vill se? Utan några antydningar om vad det handlar om skjutsar man över ansvaret till regeringen. Vad vill egentligen socialdemokraterna? Ni har i åratal haft stort inflytande på politiken. Ni har t.ex. såvitt jag begripit stått bakom uppfattningen att man inte skall införa en bibliotekslag. Det går inte att utläsa om det är fråga om något annat. Är det bara så att man måste reservera sig för att försöka göra troligt att man står för en annan politik än den som majoriteten omfattar?

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 22 Arkivdepåkommittén har lagt fram en plan för försörjningen med statliga arkivdepåer fram till år Vadstena inte skall byggas ut ytterligare. I stället skall inrättas ett nytt landsarkiv omfattande Vi socialdemokrater i Kalmar län har motionerat i frågan, och enligt vår uppfattning bör det nya arkivet förläggas till Kalmar, av bl.a. följande skäl. Kalmar län har en arkivvolym som är nästan lika stor som Kronobergs och Blekinge län tillsammans. I Kalmar finns en högskola under stark utveckling. En av verksamheterna inom denna är FOJO, fortbildning för journalister. Möjlighet finns till samarbete med kommun och landstingsarkiven samt också med folkrörelsearkivet. Samverkan kan etableras med domkyrkoarkivet, med gymnasieskolans arkiv samt med länsmuseet och med konstmuseets arkiv. Inom Samhalls Kalmarsundsgrupp finns en särskild reprograficentral med högt utvecklad teknisk kunskap om datoriserad mikrofilmning. Ett landsarkiv i Kalmar skulle ge möjlighet att närmare testa förutsättningarna för åtkomst och spridning av arkivhandlingar genom mikrofilmning med datorstöd. Herr talman! Enligt vår uppfattning uppfyller Kalmar de kriterier som arkivdepåkommittén ställer på platsen för ett nytt landsarkiv i sydöstra Sverige. Kalmar kommun är dessutom beredd att medverka till anskaffning av lokaler eller att genom sitt fastighetsbolag uppföra erforderliga lokaler. Herr talman! Jag vill med detta inlägg understryka vad vi socialdemokratiska ledamöter från Kalmar län framfört i motion Kr230 från årets allmänna motionstid om vikten av ett utbyggt landsarkiv och dess förläggning till Kalmar.

Herr talman! Jag vet inte om jag hörde fel, men jag tyckte att det verkade som om Bengt Kronblad sade att man har föreslagit att landsarkivet i Vadstena inte skall byggas ut, utan man skall i stället placera det i Kalmar. Jag vill göra ett tillrättaläggande. Kommittén har inte uttalat sig om var ett eventuellt nytt arkiv bör ligga. Man har inte heller uttalat sig mot en utbyggnad av Vallarna i Vadstena, utan man har uttryckt sig på ett annat sätt. Jag missunnar inte Kalmar att få ett nytt landsarkiv, men vill ta tillfället i akt att påpeka -- också för kulturministern, eftersom ärendet bereds inom hennes departement -- att landsarkivet i Vadstena behöver en utbyggnad av sina lokaler oavsett vad som händer med en ny arkivbyggnad. Jag vill också påminna om att det finns ett decenniet gammalt löfte från staten att slottet i Vadstena skall få även de övriga vallarna utbyggda. Jag vill för de ärade kammarledamöterna tala om att detta även har annan stor kulturpolitisk betydelse, nämligen att slottet skulle återfå sitt gamla utseende och att det skulle kunna beredas nya lokaler bl.a. för Vadstena-akademien, och landsarkivet skulle kunna få anständigt utrymme för sina arkiv. De är redan i dag otroligt trångbodda. Även om man flyttar vissa delar kommer det i framtiden att vara närmast olidligt ur arbetsmiljösynpunkt för dem. Som framgår av min meningsyttring ser jag med förhoppning på att staten kommer att infria löftet, vilket kommer att ha, jag vill gärna upprepa det, kulturhistorisk och kulturpolitisk betydelse även för andra viktiga områden i Vadstena.

Herr talman! Elisabeth Persson säger att kommittén inte har tagit ställning. Däremot har kommittén diskuterat att man skall utveckla arkivarbetet. Givetvis är det därför viktigt att vi också i sydöstra Sverige har den tillgång som ett arkiv innebär. Vi från socialdemokratiska gruppen i Kalmar län vill med motionen redovisa de fördelar och också de synergieffekter som skulle uppkomma vid en utveckling i Kalmar genom att utnyttja de effekter och de resurser som redan finns tillgängliga i Jag tycker att det är viktigt att man i ett samhälle tar vara på de tillgångar som finns. Det är, mot bakgrund av den redovisning jag gjorde i mitt tidigare inlägg, viktigt att göra det också i detta fall.

Fru talman! Jag anar att det i andra änden av den kabel som går från någon av TV-kamerorna finns förväntansfulla riksdagsledamöter som hoppas att de inom inte alltför lång tid få återvända till sina hemorter. Jag skall därför försöka fatta mig relativt kort. En av de mer slitna schablonerna om Sverige är den om vårt avlånga land. Beklagligtvis har Sverige dock i för stor utsträckning på kulturens område framstått som litet och runt med gränserna inte särskilt långt från centrum på en stor stad i östra Nu gäller detta tack och lov bara den lilla del av kulturen som styrs av statliga anslag och regler. Kultur skapas inte genom majoritetsbeslut i demokratiska församlingar. Den skapas ofta trots den begränsning som politiska församlingar och myndigheter kan ge upphov till. Det finns emellertid även en mycket betydelsefull del av vår kultur, kulturarvet med kultur och tidsdokumentation, som är och skall förbli vårt gemensamma ansvar. Förutom vår allmänna politiska uppgift att skapa förutsättningar för ett fritt och positivt samhälls , debatt och kulturklimat är detta kanske kulturpolitikens mest ansvarsfulla del. Genom det alltför snäva betraktelsesätt som jag inledningsvis antydde har t.ex. på museernas område flera nationella ansvarsuppgifter kommit att falla vid sidan om, eftersom de inte ansetts rymmas inom de statliga museernas ramar. Det finns, framför allt i Göteborg och Malmö, men även annorstädes i Sverige, t.ex. vid universiteten, institutioner som med ett nationellt uppdrag hade kunnat rädda delar av kulturarvet som nu går eller har gått förlorade. Fru talman! Som en del av tillkännagivandet rörande en utredning om kulturpolitiken ingår det tillkännagivande som jag i motion Kr240 har tagit upp. I stort sett hela motionstexten citeras uppdelad i ett par avsnitt. Jag kan alltså inte vara annat än nöjd med utskottets behandling av min motion, och jag har därför bara att yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkanden. Det hade varit intressant att diskutera en del mer principiella frågor på kulturens område. Men eftersom det var något som jag ägnade mig åt vid den allmänpolitiska debatten tidigare i år skall jag, med tanke på den sena timmen, avstå. Jag skall emellertid erkänna att det finns mycket i det som hittills har sagts i debatten som kunde ha lockat mig till ytterligare ganska omfattande kommentarer. Jag skall dock göra bara några randanmärkningar. Det har förts en diskussion om en bibliotekslag. Det kunde ha funnits skäl att diskutera den erfarenhet som man har i bl.a. Danmark av införandet av en sådan lag. Det blev mycket riktigt en lag där en miniminivå angavs, och det var flera kommuner som sänkte sin standard till denna miniminivå. Regioncentrumens betydelse har nämnts. Än större kommer de att bli i det nya av regionerna dominerade Europa. Det har också talats om bidragen till dessa centrum. Personligen skulle jag föredra att vi använde begreppet kulturinvestering, eftersom det är detta det rör sig om, en investering i en infrastrukturell faktor som gör regionen komplett och skapar stora mervärden, estetiska, etiska och ekonomiska. Den kommande utredningen kan rätt utförd ge en bra vägledning i detta sammanhang. De synpunkter som den moderata utskottsgruppen i sitt särskilda yttrande anför utgör därvidlag ett gott ord på vägen. Det är inte bara det sagda som är intressant. Jag kan också notera att de institutioner som tillskapas för att sprida kulturen, och som Europarådets experter ironiskt påpekade ligger i Stockholm, har inte alls diskuterats. Det gäller Rikskonserter, Riksteatern, Riksutställningar och även riksantikvarieämbetet. Jag ser fram emot att dessa, om inte förr så åtminstone när utredningen så småningom läggs fram, kommer att debatteras och skärskådas rejält här. Till dess kan vi notera att det som förenar kulturpolitiker ofta är ett starkt gemensamt intresse för kulturen, kanske mer än kulturpolitiken. Låt oss därför, trots meningsskiljaktigheter, gemensamt fortsätta att debattera och verka för det som gör att vår tillvaro inte bara är en fråga om överlevnad utan också om att leva.

Fru talman! Jag tycker att det är synd att Lennart Fridén inte vill delge kammaren sina synpunkter och funderingar kring kulturfrågorna. Jag tror att det hade varit spännande och viktigt för oss att ta del av dem. Det som Lennart Fridén sade om biblioteken och förebilden från Danmark tror jag hade varit bra åtminstone för Lennart Fridéns partikamarater att höra. Jag ser fram emot att Lennart Fridén på egen hand sprider dessa kunskaper vidare i framför allt den moderata gruppen. Då kanske vi kan få litet ordning och hyfs på biblioteksfrågan framöver. Jag vill också tala om att jag är glad att höra att Lennart Fridén ser kulturen som en investering och inte som en kostnad. Jag hoppas att också det kommer att sprida sig som ringar kring en sten i vattnet i den moderata gruppen.
Fru talman! Jag kan konstatera att om jag skall sprida information om effekterna av detta, kommer det inte att ge fler röster för att vi skall ha en bibliotekslag i Sverige, inte med det utfall som man fick i Danmark. För att spara kammarens och även Elisabeth Perssons tid kan jag bara hänvisa till protokollet från den allmänpolitiska debatten, där jag i ett ganska långt anförande redovisade min kultursyn.

Fru talman! Det är med glädje jag konstaterar att kulturutskottet föreslår att en parlamentarisk utredning om kulturpolitiken tillsätts. Det är nödvändigt att vi får en reell bedömning av hur de kulturpolitiska målen är uppfyllda. Jag tänker särskilt på decentraliseringsmålet. Ända sedan jag 1985 kom in i riksdagen har jag upprepade gånger i motioner sagt att de statliga kulturanslagen till regional kultur, framför allt i regionala centra som Göteborg och Malmö, bör uppmärksammas mera. Dessutom bör en annan fördelning ske. Det är inte rimligt att invånarna i dessa kommuner i huvudsak skall bekosta kulturutbudet för en hel region. Det är ju vad det handlar om. Stockholmarna betalar betydligt mindre per capita för kulturell verksamhet än vad t.ex. göteborgarna gör. Nu när kommunerna har stora ekonomiska svårigheter, inte minst gäller det Göteborg, har kulturen mycket svårt att hävda sig. Frölunda kulturhus, som är en mycket uppskattad kulturinstitution, hotas nu av nedläggning. Detta har t.o.m. uppmärksammats av Stockholmstidningarna. Av dessa framgår att det vore mycket negativt inte bara för kulturlivet på västkusten utan också för kulturen i övriga landet om Frölunda kulturhus lades ner. Erling Bager och jag har under flera år anfört Göteborg som exempel på kulturinstitutioner av riksintresse utanför Stockholm. Röhsska museet är ett stort specialmuseum för konsthantverk och design. Det är det enda av sitt slag i Sverige. Under senare tid har utställningsverksamheten med tillhörande program ökat kraftigt. Inriktningen mot nutida konsthantverk och design har blivit alltmer uttalad, varvid också en nordisk profil är tydlig. Museets verksamhet är av riksintresse, och museet fungerar som ett stöd för den svenska konstindustrin och för landets konsthantverkare. Förslag har nu förts fram om inrättandet av ett statligt museum för konsthantverk och design -- eller, som vissa säger, ett formmuseum. För en tid sedan råkade jag lyssna på en debatt i TV. En entusiastisk kvinna från Nationalmuseum talade i den debatten varmt för ett svenskt formmuseum. Det var i och för sig bra. Men debatten var sådan att man kunde tro att vi i Sverige helt och hållet saknade ett museum för konsthantverk och design. Bara det faktum att en viss typ av museer inte finns i huvudstaden betyder inte att den typen saknas i Förutom Röhsska museet i Göteborg finns det också samlingar som rör konsthantverk och design på flera andra ställen i Sverige. Dokumentation, forskning och information inom den här sektorn har dock länge bedrivits högst osystematiskt. Resultatet är att det i dag finns stora kunskapsluckor framför allt när det gäller kunskapen om vår egen tid. I stället för att skapa ett nytt museum bör befintliga resurser tas till vara och ett systematiskt samarbete inledas mellan berörda museer. Eftersom Röhsska museet är det enda specialmuseet för konsthantverk och design i Sverige och det därmed i praktiken har karaktären av riksinstitution, bör det av staten få i uppdrag att ansvara för denna samordning inom området och även inneha rollen som centralt museum. Ett ändrat huvudmannaskap bör prövas liksom formen för ägandet. En överföring till stiftelse skulle också kunna vara av intresse. Då skulle stat och kommun tillsammans med intresseorganisationer vara representerade i stiftelsen. Vi säger i vår motion att regeringen borde få i uppdrag att undersöka de här möjligheterna och återkomma med förslag till riksdagen. Jag är glad att vår motion inte blev avstyrkt, som ju de flesta motioner blir. I stället har kulturutskottet hänvisat den till den parlamentariska utredning som skall tillsättas. Jag ser fram emot resultatet av den utredningen. Dessutom hoppas jag att det blir en bättre fördelning mellan Stockholm och landet i övrigt. Till slut vill jag poängtera vikten av att vi öronmärker anslagen till kulturen. Det har sagts tidigare i den här debatten, inte minst av Birgit Friggebo, att kulturen inte får bli ett dragspel i de ekonomiska diskussionerna. Därför är jag glad att Birgit Friggebo i sitt anförande här meddelade att samtliga riktade bidrag till kulturen blir kvar och att de inte ingår i samma påse som alla de andra anslagen till kommunen. Därmed yrkar jag bifall till majoritetens hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag tycker inte att vi skall gå händelserna i förväg när det gäller Bromma. Jag tror att Sven-Gösta Signell lika väl som jag känner till att det förs diskussioner med utomstående intressenter, med näringslivet och andra. Dessa diskussioner kan nog leda fram till ett koncept angående Bromma flygplats, som kan vara intressant på många olika sätt. Jag är ju -- precis som Sven-Gösta Signell -- intresserad av att minska statens utgifter om det är möjligt. Men det är för tidigt att i dag gå in i detalj. Vi får vänta och se vad förhandlingarna ger. Beträffande problemet med de regionalpolitiskt viktiga, men ekonomiskt svaga linjerna gjorde vi vid utskottsbehandlingen extra kraftiga skrivningar, där vi framhåller vikten av just detta. Det finns alltså inte någon större risk för att ha några dubier när det gäller den här frågan.

Fru talman! När det gäller ekonomin och Bromma flygplats vill jag hänvisa till vad jag sade i ett tidigare inlägg här i kammaren. Jag kan också referera vad som har sagts av flygplatschefen, som Kent Carlsson själv har nämnt i sitt anförande. På en direkt fråga om regeringen kommer att ge något bidrag svarar han: Jag säger inte nej, men jag tvivlar. Jag skulle kunna läsa upp fler uppgifter som visar att det finns ett mycket stort intresse, det finns kapital och stora förutsättningar för att se till att detta går runt utan att staten går in med pengar. Men den debatten är jag beredd att ta senare, när det finns mer konkreta förslag. I övrigt vill jag, med tanke på kammarens arbetssituation, hänvisa till den interpellationsdebatt med kommunikationsministern som jag deltog i, där bl.a. även Oskar Lindkvist var med. Där gick vi igenom många av dessa frågeställningar. Jag vill hänvisa till det snabbprotokollet.

Fru talman! Det handlar inte om att näringslivet skall skänka pengar. Om Kent Carlsson tar reda på detaljerna kring detta, får han veta att det handlar om att bilda bolag och att sätta in ett ganska ordentligt aktiekapital i det. Det är inte att skänka pengar. Socialdemokraterna har ju gång efter annan uttalat att det behövs två flygplatser i Stockholmsregionen. Fronderar Kent Carlsson mot sitt eget parti och säger att det inte alls behövs? Om Kent Carlsson tycker som andra socialdemokrater är frågan: Var skall då den andra flygplatsen ligga? Om den kommer att ligga någon annanstans, finns det då större möjligheter för andra intressenter att stå för kostnader än det gör vid Bromma?

Fru talman! Att döma av Lars Moquists inlägg bör han använda mer av sin energi till att tala med mer lokalt aktiva politiker än till riksdagsmännen.
Fru talman! Jag har spritt information om detta, och jag har haft kontakt främst med luftfartsverket. Som jag sade i mitt anförande har luftfartsverket och vissa företrädare för kommunen sett positivt på detta. Men ingenting har gjorts. Man väntar för länge, och ingenting blir av. Gör man ingenting, händer heller ingenting.

Fru talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag anser att dagens situation med ett ökat antal hemlösa strider mot syftet i vår socialtjänstlag och om så är fallet vad jag tänker göra för att rätta till situationen. Att det i vårt land finns människor som är hemeller bostadslösa är ett allvarligt problem. Antalet personer som befinner sig i en sådan situation har alltid varit svårt att beräkna. Man kan komma fram till mycket olika antal beroende på vilka definitioner som används. Gruppen bostadslösa består till stor del av personer med omfattande missbruk eller psykiska och sociala problem. Sedan början av 1950-talet har socialvården arrangerat tillfälligt boende för personer som helt saknar bostad, s.k. härbärgen eller andra former av jour eller kortidsboende för dem som begär sådan hjälp. Härutöver arrangeras andra former av skyddade boendeformer och andra stödinsatser för försöksboende eller längre tids boende. Även kyrkor och olika frivilliga organisationer har sedan lång tid tillbaka engagerat sig i arbetet med att hjälpa de bostadslösa. Villkoren för gruppen bostadslösa har varierat under de senaste decennierna, men det är framför allt sedan senare delen av 1980-talet som situationen för de bostadslösa har försvårats. Situationen är alltså allvarlig för de bostadslösa, men kommunerna gör, enligt vad jag erfarit, stora ansträngningar för att komma till rätta med problemen. Metoderna att möta de akuta behoven varierar. Utöver härbärgesverksamhet finns det också andra former av mer eller mindre skyddat boende, bl.a. träningslägenheter, försökslägenheter och gruppboende. Socialtjänsten samarbetar ofta med bostadsförmedlingsorgan, psykiatrins öppenvårdsverksamheter och den kommunala hemtjänsten för att ge hjälp och stöd till dessa människor. Många kommuner bedriver också en aktiv fältverksamhet för att söka upp uteliggare som drar sig undan den kommunala hjälp som finns. Även om vi i Sverige har en relativt gynnad situation i förhållande till andra länder i Europa ser jag dagens problem för de bostadslösa som allvarliga. Att alla människor skall ha rätt till ett eget hem är självklart ett viktigt mål för regeringen. Enligt socialtjänstlagen är det socialnämndens uppgift att främja den enskildes rätt till bostad och att bistå med vård eller andra former av socialt stöd vid behov. Detta innefattar självfallet åtgärder för att tillgodose också de mest utsatta gruppernas behov. Socialnämndernas ansvar finns som ett sista skyddsnät när människor av olika skäl inte längre klarar ett eget boende. Därför är det viktigt att kommunerna kontinuerligt ägnar dessa gruppers problem stor uppmärksamhet så att åtgärder beträffande såväl boende som annan hjälp eller vård kommer till stånd på effektivaste sätt. Jag förutsätter att så kommer att ske även i fortsättningen. Församlingar inom både Svenska kyrkan och andra samfund samt olika ideella organisationer gör beundransvärda insatser och kommer förhoppningsvis även i framtiden att utgöra värdefulla komplement till socialtjänstens arbete.

Fru talman! Jag skall be att få tacka socialministern för detta svar, som jag tycker är pinsamt intetsägande. Jag vet inte om socialministern har läst svaret innan han kom hit, men det är alltså inget svar på de frågor jag ställer. Det är ett konstaterande av att de bostadslösas situation är ett allvarligt problem. Det är ju just därför jag har tagit upp frågan. Men socialministern ger ju inga svar på den fråga jag ställer, nämligen: Vad tänker regeringen göra för att förbättra situationen? Socialministern säger i svaret att detta är kommunernas ansvar, och det är riktigt att socialtjänsten har ett ansvar. Men om kommunerna inte tar det här ansvaret måste det väl vara regeringens ansvar att se till att intentionerna i den lagstiftning vi har uppfylls. Vi har i socialutskottet diskuterat den här frågan många gånger, och vi har i alla politiska partier varit fullständigt eniga om att detta är ett stort problem. Vi har i total politisk enighet påtalat för den dåvarande regeringen och för den nuvarande regeringen att detta är ett stort och växande problem och att regeringen har ett ansvar att göra någonting åt det. Jag kan i interpellationssvaret inte se att socialministern har ett enda konkret förslag på vad regeringen tänker göra. Jag tittade i socialutskottets senaste betänkande om detta, och jag såg där att vi har behandlat en motion som har Bengt Westerberg som första namn. I den folkpartimotionen talar man om hur allvarlig situationen är och att man måste göra någonting åt den, och man uppdrar åt regeringen att göra någonting, att ta initiativ för att lösa de bostadslösa missbrukarnas bostadsproblem. Man riktar i motionen in sig på just missbrukarna, och en stor del av de i dag bostadslösa är ju också missbrukare. Olika typer av kollektiva boendeformer kan enligt motionärerna, dvs. bl.a. Bengt Westerberg själv, vara en lösning för denna grupp. Den här motionen, tillsammans med en del andra motioner från olika politiska partier, avstyrktes av ett enigt socialutskott av det skälet att vi så många gånger hade påtalat problemet och därför förväntade oss att det skulle komma ett förslag och av det skälet att regeringen själv i regeringsdeklarationen säger att bostadspolitiken skall inriktas på att alla skall ha möjlighet till en bra bostad till ett rimligt pris. Man har också talat om att socialstyrelsen skall ta initiativ för att parterna skall diskutera detta. Jag får alltså i interpellationssvaret inte ett enda konkret svar på mina frågor, utan socialministern konstaterar bara att detta är ett allvarligt problem. Jag måste säga att jag tycker att det är pinsamt. Det är också pinsamt att i ett välfärdsland som Sverige behöva läsa den typ av annonser som var anledningen till att jag ställde interpellationen, nämligen de annonser där Stadsmissionen går ut och ber om pengar för att människor skall få tak över huvudet, en tallrik soppa och en smörgås. Man gör i Stadsmissionen ett otroligt bra arbete. Jag vet det. Man har höga ambitioner, och det är bra. Men det är inte så att de som arbetar inom Stadsmissionen själva tycker att det är roligt att behöva gå ut med sådana här annonser och uppmana människor att skicka in pengar. De ser inte heller med någon större förtjusning på det faktum att vi har en samhällsutveckling som går tillbaka till någon form av soppköksfilosofi. Jag tycker att det är en skrämmande utveckling att ideella organisationer på det här sättet skall behöva gå ut med annonser och uppmana människor att skicka in pengar för att människor i vårt samhälle i dag skall kunna få tak över huvudet och ett mål mat.

När detta, som ett resultat av den ekonomiska politiken, blir omöjligt för kommunerna, måste enligt min mening regeringen ta ett ansvar. Ett annat problem är den köp-och-sälj-filosofi som den nya regeringen kallar en valfrihetsrevolution och som innebär att allting skall bära sina egna kostnader och att allt skall köpas och säljas. Detta har t.ex. i Stockholms kommun fått till följd att en del kommunala instutioner, härbärgen, står tomma på grund av att inga socialdistrikt har råd att betala vad det kostar att ha människor där. Dessa människor får då i stället gå till Stadsmissionen, samtidigt som det står platser tomma därför att det helt enkelt kostar för mycket. Detta lönsamhetstänkande passar inte in om man skall bygga upp ett välfärdssamhälle. Det är inte så att människor är lönsamma, och detta får sådana här konsekvenser. Jag tycker som sagt att det är en skam att vi år 1992 i Sverige skall behöva läsa annonser som uppmanar människor att med allmosor se till att de svaga grupperna i samhället får det skydd som vi alla rätteligen har ett ansvar att se till att de får. Inte minst socialministern har ett stort ansvar i den här frågan.
Fru talman! Inte heller jag är nöjd med svaret på Situationen för de bostadslösa har förvärrats under den gångna hösten och vintern. Vi har, som ministern säger i sitt svar, i vår lagstiftning -- dels i bostadsförsörjningslagen, dels i socialtjänstlagen -- klara regler för vem som har ansvaret för att människor har en bostad, och det är kommunerna. I t.ex. 30 § LVM står att socialnämnden aktivt skall -- jag upprepar: skall -- verka för att den enskilde efter vårdtiden får bostad och arbete eller utbildning. Att det står ''skall'' beror på att vi här i riksdagen skärpte lagen våren 1988, eftersom vi då funnit stora brister i omhändertagandet av missbrukarna. Men detta har tydligen inte hjälpt. I det åtstramningsläge som nu råder tar inte kommunerna sitt ansvar för sina invånare. Vid det besök jag tillsammans med två andra socialdemokratiska riksdagsledamöter har gjort hos Frälsningsarmén och Stadsmissionen har vi fått mycket oroande rapporter. Socialförvaltningarnas ekonomiska situation är nu sådan att de inte kan fullfölja sina uppgifter och ta sitt ansvar. På grund av att de har blivit resultatenheter har de inte längre råd att utnyttja de inackorderingshem som finns för missbrukarna och som behövs när dessa lämnar behandlingshemmet för att de inte åter skall falla tillbaka i sitt missbruk. Det innebär också att frivilligorganisationerna får problem att upprätthålla även övrig verksamhet när rum står tomma och inkomsterna sinar. Frivilligorganisationerna gör en oerhört stor insats för de mest utsatta. Ur Frälsningsarméns verksamhetsberättelse för härbärgeverksamheten vintern 1990-1991 kan man läsa bl.a. följande: Den socialkurativa verksamheten vid härbärget bygger på att gästerna får tillgång till en så god och positiv miljö som möjligt vid övernattningen. I nästa steg skall det vara möjligt att hjälpa gästen med utslussning till annat boende. Men med tanke på den problematik som härbärgets gäster har är det vanligt förekommande att gästen avvikit från eller misslyckats med sin planering, och från socialdistriktets sida är då gästen inte automatiskt berättigad till ytterligare hjälp. Gästen å sin sida upplever det tungt att erkänna sitt missbruk och är inte motiverad till kontakt. Gästen är också ofta nedgången fysiskt och psykiskt och har abstinensproblem, vilket han botar med fortsatt missbruk. Socialdistriktet å sin sida kräver drogfrihet för att ge hjälp. Kommunen har ''sistahands-ansvar'' för gästens sociala planering. När varken gästen eller kommunen förmår ta sitt ansvar, förs ofta ansvaret över direkt eller indirekt till härbärget. Det för med sig ett tungt ansvar, ett ansvar vi inte borde bli belastade med. Jag kan bara instämma i detta. Kommunerna måste ta sitt ansvar för alla som vistas där. Det finns, som Stadsmissionen säger i en av sina annonser, ca 5 000 hemlösa i Stockholm. Av dessa är ca 1 100 kvinnor. I en annan annons tar Stadsmissionen upp vad som händer med dessa kvinnor: ''Hon klarar sig. Hundratals män tar hand om henne. Mot `betalning' kan hon få någonstans att sova, en natt eller två. Ibland blir hon misshandlad; tänder utslagna och ben brutna. Men det hör till. För hon är kvinna. Hemlös, övergiven och brutalt utnyttjad.'' Situationen i Stockholm och andra städer är nu sådan att allt fler män och kvinnor lever i misär och fattigdom. De förlorar sina hem och sitt arbete och tvingas leva på gatan -- kvinnorna på männens villkor. Många dör innan de har fyllt 35 år. Många har psykiska problem och svår ångest och har drabbats av att mentalsjukhusen stängts utan att andra alternativ finns tillgängliga, vilket vi förutsatte när vi här i riksdagen fattade beslutet om att förändra den psykiatriska vården. Enligt psykiatriutredningen finns det i dag i Sverige 7 000 Läget är också så i dag, att helt nya grupper tillkommer. Dagligen vräks två familjer från sina hem. Unga barnfamiljer prövar allt innan de går för att få hjälp. De utnyttjar och lånar av föräldrar och vänner för att försöka klara sina ekonomiska problem. Ofta har de stora kontokortsskulder. De törs inte vända sig till de sociala myndigheterna av rädsla för att deras barn skall tas ifrån dem, utan i stället vänder de sig till Frälsningsarmén eller Stadsmissionen. Ofta är det förtvivlade, ensamstående mammor som inte klarar av sin situation på grund av att bostaden tagits ifrån dem liksom arbetet, eller så kommer de på grund av brist på ekonomiska resurser när hyran höjs och dagis inte längre är tillgängligt för deras barn, eftersom de är arbetslösa. Ni i den borgerliga regeringen har satt valfrihet som ett huvudmål. Vilken valfrihet skall de här människorna ha? Ligger valfriheten i att välja mellan en säng hos Frälsningsarmén eller en hos Stadsmissionen? Eller är valfriheten möjligheten att välja en egen bostad i stället för ett natthärbärge, och hur skall det i så fall bli möjligt när bostadsbyggandet är stoppat, räntesubventionerna tas bort och inkomsterna försvinner på grund av att inget arbete finns att få?

Fru talman! Det kan inte vara lätt att vara socialminister. Jag vet att Bengt Westerberg har ett starkt socialt patos, som jag tror ligger mycket djupt. Det måste vara svårt att vara ansvarig minister, särskilt i en sådan här fråga, där det ju är kommunerna som har det egentliga ansvaret. Vi i Ny demokrati försöker tackla frågorna litet annorlunda och se litet mera pragmatiskt på dem. Jag har skrivit en motion, som socialministern säkert inte har haft tid och möjlighet att läsa men som jag kan lämna över senare. Det är motion Sverige är ett av världens rikaste länder, och det här problemet borde inte existera hos oss, om det gick att lösa på ett förnuftigt sätt. Vad skulle då det förnuftiga sättet kunna vara? Ja, jag kommer från shipping och offshorebranschen, och det är naturligt för mig att tänka i de termerna. Det finns på marknaden ett stort antal skrotfärdiga passagerarfartyg, som man kan köpa för skrotpris, dvs. en mycket billig penning. Om man köpte ett sådant fartyg och lade det på en passande plats i Stockholms hamn, skulle man få ett mycket lämpligt och relativt mänskligt boende för uteliggarna. Det är en speciell kategori människor, och en del av dem vill hålla sig utanför samhället. Jag tror att många av dem lättare skulle söka sig frivilligt till en sådan miljö. En hel del av de utslagna kommer dessutom från sjömansyrket. Vi tror att det skulle kunna bli en naturlig plats för dessa människor att samlas på frivilligt. Det blir inte något högklassigt boende, inte efter alla bostadsreglernas bestämmelser, men vi skulle kunna tillåta oss att göra avsteg från dem. Det måste i alla fall vara bra mycket bättre för dem att komma till ett sådant här ställe än att ligga under broar, i tunnlar eller i portgångar, med risk för att frysa ihjäl, osv. Vi är ödmjuka inför det här, men vi tycker att det är en fråga som man borde kunna lösa ovanför det vanliga partikäbblet. Vi skulle kunna enas om en praktisk åtgärd. Jag skall inte läsa upp hela förslaget i motionen -- det blir så tråkigt -- men jag skall läsa det sista stycket: ''Vi föreslår därför att regeringen tillsätter en arbetsgrupp av särskilt engagerade medborgare för att utreda och skyndsamt lägga ett detaljerat förslag med tillhörande budget i motionens anda. Förslaget avser att prova systemet i Stockholm.'' Vad menar jag då att staten skulle göra? Jag är medveten om att det är kommunernas ansvar, men eftersom det inte fungerar och man har talat om det här i så många år vore det kanske på sin plats att staten tog en del av ansvaret. Man skulle då kunna prova det här i Stockholm. Jag kanske har fel -- det kanske inte är den rätta lösningen -- men det kan vara en väg som är värd att prova. Det skulle vara mycket roligt att höra om socialministern kan tänka sig att prova ett sådant här förslag, i varje fall att tillsätta en arbetsgrupp -- jag skall gärna medverka i den. Jag tror nämligen att det också finns möjlighet för många personligt engagerade människor, utanför alla dessa förnämliga institutioner, som Stadsmissionen, kyrkan och andra, att delta i detta på frivillighetens basis. Jag är dessutom övertygad om att man skulle kunna få en hel del material från olika företag, som har utgångna produkter, kanske något defekta produkter osv., som de gladeligen skulle skänka. Jag är övertygad om att det skulle fungera, och därför vore det roligt om jag kunde få en spontan reaktion från socialministern under debatten.

Fru talman! Jag kvitterar Gudruns Schymans vänlighet, som hon visade i sitt första inlägg, med att säga att hennes senaste replik var pinsamt intetsägande. Av konkreta rekommendationer fanns ingenting. Jag uppmanades att tala med mina partivänner i Stockholms Stadshus, men det är inte någonting som jag i egenskap av socialminister eller ledamot av regeringen kan göra. Vad Gudrun Schyman efterlyste var ändå konkreta åtgärder från regeringens sida. Jag vädjar fortfarande om tips och erkänner att jag inte själv vet hur jag skall hjälpa de människor som sysslar med detta. Eftersom Gudrun Schyman efterlyste konkreta åtgärder, kan vi kanske få några tips om vad det skulle vara fråga om. Jag håller med om att Stadsmissionen, Frälsningsarmén och andra frivilliga krafter gör utomordentliga insatser i de här sammanhangen, och det är inte bara på de här områdena utan även på många andra områden inom det social arbetsfältet som de frivillliga krafterna kan göra, och gör, mycket bra insatser. På måndag har vi i socialdepartementets regi en konferens där vi skall diskutera just frivilliginsatser på det sociala området. Vid den konferensen kommer många av de här organisationerna och många andra organisationer som inte har nämnts här att delta. Tanken är att vi skall diskutera vad som kan göras från statens sida för att uppmuntra och stödja frivilligorganisationerna. Det är sant att det är brist på pengar i kommunerna. Det är brist på pengar i hela samhället. Vi har haft en utomordentligt svag ekonomisk utveckling under några år, och utvecklingen har ännu inte vänt. Vi räknar med att till följd av den ekonomiska politik som regeringen för få i gång den ekonomiska tillväxten. Vi räknar med att utvecklingen i varje fall nästa år skall vända och att vi får en ganska bra tillväxt under 90-talet. En god ekonomisk tillväxt underlättar även för den kommunala verksamheten. När ekonomisk stagnation råder, är det emellertid svårt för hushållen, för kommunerna, för staten och för alla. Därför är det viktigt att med all kraft fullfölja den ekonomiska politiken. Vi får inte börja svaja i det här läget, då blir det aldrig bättre. Inger René tog upp frågan om bostadslösa kvinnor. Jag delar hennes uppfattning att det fortfarande finns ganska betydande brister. En motsvarighet till byrån för bostadslösa män, vilken skulle rikta sig till kvinnor, övervägs här i Stockholm, och man överväger också att bygga upp serviceverksamheten för kvinnor. Jag tror att detta är mycket angeläget. När man någon gång under 60-talet började med byrån för bostadslösa män var det männen som var huvudproblemet. Man trodde att det egentligen inte fanns några bostadslösa kvinnor. Det fanns kanske inte heller några, men i dag finns det avgjort ett sådant problem här. Därför är det angeläget med ett stöd. Anita Persson sade att missbrukarna vill fullfölja behandlingen. Det går nog inte att generellt uttala sig om alla missbrukare. Det är klart att det finns missbrukare som vill fullfölja behandlingen, men vi vet också att några av dem som har gått ner sig allra längst är svåra att motivera. När jag för några veckor sedan gjorde ett studiebesök hos byrån för bostadslösa män lät man mig träffa en person som nu är kurerad. Han hade kommit ifrån sitt missbruk, hade slussats in via träningslägenhet till ett eget boende och hade just fått en tjänst inom Samhall som arbetsledare. Hans rehabilitering hade alltså lyckats. Han hade emellertid varit missbrukare i 20 år och åkt ut och in på behandlingshem. Nu efteråt erkände han själv att han hade saknat motivation och att han hade fortsätt så länge som möjligt. Inte förrän han inte orkade missbruka längre gav han sig in i ett rehabiliteringsprogram, och som faktiskt gav resultat. Även de missbrukare som har den här typen av karriär bakom sig erkänner att de är svårmotiverade. För den lilla grupp som är hemlös -- ungefär 400 i Stockholm, 75 i Malmö och någonting mitt emellan i Göteborg -- som inte finns på inackorderingshem, utan löser sin bostadssituation från natt till natt, är det oerhört svårt. Socialarbetarna som arbetar med de här frågorna är mycket skickliga, och de använder alla kända metoder för att försöka motivera dessa människor. Det är emellertid inte helt lätt. En kommentar i marginalen. Anita Persson sade att jag hade föreslagit att skattestoppet skulle upphävas. Det är inte riktigt sant. Påståendet måste modifieras en aning. Jag har sagt att kommuner som drabbas av den nya skatteutjämningsreformen och som har låg skatt bör kunna få höja sina skatter. Jag tycker målet bör vara att pressa ihop skatteuttaget så att utdebiteringen inte skiljer 7 kr. som den kan göra i dag, utan att den kan pressas ned till kanske 2 kr. Man kan exempelvis sänka skatten i kommuner med höga skatter och höja den i kommuner med låga skatter, så att det ligger litet närmare 30 kr. Det är det som jag har uttalat mig om.